Herr talman! När socialdemokraterna i regeringsställning möter verkligheten blir det oftast ganska hårda uppvaknanden. Så var t.ex. fallet med talet i valrörelsen om byggandet av bostäder som en av de stora områden där jobb skulle skapas. Redan i samband med budgetpropositionen i januari 1983 talade bostadsministern om att han hade en förhoppning om att nedgången kunde begränsas. Borta var talet om ökning. Nästa utflykt i en uppdiktad verklighet gör man i den proposition vi nu behandlar. Man säger där att vi fått en ny bostadspolitik och att bostadspolitiken kommit in i en ny fas. Förvisso har vi drabbats av en ny bostadspolitik i det här landet, men inte i den bemärkelse socialdemokraterna menar. Det bostadsministern talar om som en nyhet, nämligen att vi gått över till ombyggnad i stället för nybyggnation, har redan inträffat. Vi har haft en kraftig förändring av investeringarna i byggsektorn. Ombyggnadssektorn expanderade från 1,8 miljarder kronor 1976 till över 4 miljarder kronor 1982, mätt i 1975 års priser. Likaså har reparationer och underhåll ökat med ca 2 miljarder kronor under samma tid. Likadant är det med sysselsättningen inom byggbranschen. Vid presentationen av ROT-programmet talade bostadsministern mycket om den ökning av sysselsättningen programmet skulle ge upphov till. Nu har bostadsministern tvingats konstatera att den ökning man redovisat till stor del är intecknad genom de ökade investeringarna i ombyggnad i slutet av 1970-talet. Vi har från folkpartiet yrkat avslag på förslaget om ett bostadsförbättringsprogram i den utformning regeringen nu presenterar det. Liksom flertalet av de förslag den socialdemokratiska regeringen presenterat under hösten är det ett dåligt förslag. Man skulle möjligen kunna ha överseende med den oklarhet som präglar hela skrivningen, men absolut inte med innehållet och inriktningen. Jag har redan nämnt den felaktiga bild man försökt skapa om effekterna för sysselsättningen. Man har därtill, genom att man sökt se det befintliga bostadsbeståndet som ett sysselsättningsobjekt, låtit de kvantitativa frågorna komma i förgrunden på bekostnad av de kvalitativa. Vad vi här ser framför oss är ett miljonprogram med samma brister som det visade sig att 1960-talets miljonprogram hade. I och för sig fanns det inte mycket hopp när underlaget för propositionen var betänkandet Bättre bostäder. Den arbetsgrupp utan parlamentariskt inslag som på departementet tog fram det som blev underlaget för regeringens förslag hade inga tankar om stadsförnyelse i ambitiös mening. Borta var det tänkande som präglade arbetet under förra bostadsministern. Betänkandet visade ingen insikt i att ett program för ombyggnad, reparation och tillbyggnad måste kopplas till ett insiktsfullt arbete med stadsförnyelse. Miljöaspekten har helt fått stå tillbaka för planeringsambitionerna. Det är tyvärr inte de boendes önskan man tänkt ta till vara vid genomförandet av ROT-programmet. Socialdemokraterna sitter fast i det gamla normtänkandet. Programmet har fått en byråkratisk uppläggning som är oacceptabel. Vi folkpartister tror inte att ytterligare planering och reglering är den väg man skall välja för att nå en ökad ombyggnadsoch reparationsverksamhet. Vi måste däremot nå fram till minskad statlig styrning av bostadsbyggnadsmarknaden. Upprustning av äldre bostadsområden måste kombineras med att man bevarar fungerande miljöer så att de boende skall kunna bo kvar till rimliga hyror. Det är inte alls säkert att de enskilda medborgarna delar socialdemokratiska politikers åsikter och vill betala mer för att bo i en standard som myndigheterna betraktar som modernare. Det finns f. ö. otaliga bevis på att socialdemokraterna dåligt svarar upp mot människors önskemål. Det räcker att nämna motståndet mot övergång till bostadsrätter. Siffror från Stiftelsen för opinionsanalyser, som presenterades i mitten av oktober, borde stämma socialdemokraterna till eftertanke. Endast 9 90 sade sig vilja hyra sin bostad, vilket är ungefär en tredjedel så många som i dag bor i hyreslägenhet. Grunden till vår inriktning och till vårt avslagsyrkande på dagens proposition är vad vi bl.a. säger i vårt bostadspolitiska program: ”Bostadskonsumentens önskemål måste vara utgångspunkten för bostadsplaneringen.” Några ljusglimtar finns dock i förslaget. Bostadsministern har redovisat en något mer nyanserad uppfattning om smålägenheter och standardfrågor än arbetsgruppen gjorde i betänkandet Bättre bostäder. Glädjen blir dock dämpad när ministern avser ge planverket i uppdrag att redovisa förslag till ombyggnadsregler. Jag befarar att förslagen kommer att vara ambitiösa och kostsamma och inte kommer att svara mot de boendes önskemål. Den insikt bostadsministern visade i budgetpropositionen om att utvecklingen av de samlade subventionerna inte är samhällsekonomiskt godtagbar har snabbt försvunnit. Förslaget innebär, som vi nu ser det, nya subventioner. Visserligen kallas det stimulansbidrag som skall införas för det gemensamma underhållet i flerfamiljshus för räntebidrag, men detta är missvisande. Bidraget kommer att utgå helt oberoende av om fastighetsägaren lånar för att finansiera åtgärder eller ej. Vi säger också från folkpartiet nej till den aviserade fastighetsavgiften. Herr talman! Vår uppfattning är alltså att ett bättre underlag behövs för att vi skall kunna ta ställning till ett bostadsförbättringsprogram. Vi framhåller i vår partimotion att det måste bli bättre samordning mellan nybyggnadsoch bostadsförbättringsverksamhet. Det föreslagna bostadsförbättringsprogrammet bör inte genomföras. Vi anser att stadsförnyelsefrågorna skall behandlas i anslutning till bostadskommitténs arbete när man där gör en översyn av bostadspolitiken. Efter det att bostadskommittén lagt fram sitt förslag och detta remissbehandlats borde regeringen kunna presentera ett mer genomtänkt programförslag för riksdagen om hur ett bostadsförbättringsprogram bör utformas. Det är också tvivelaktigt om man, i fall dagens förslag bifalls, kan få ett meningsfullt arbete i bostadskommittén i fortsättningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 6, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 21,23, 24, 25 och 26. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan vid punkten 13 i betänkandet. I ett särskilt yttrande har jag påpekat att de reservationer som jag fogat till betänkandet endast upptar de direkta yrkanden som finns i vår partimotion. Jag har inte tagit upp vad i övriga motioner anförts om ett bostadsförbättringsprogram. Detta innebär inte en anslutning till vad i dessa motioner anförts, Men eftersom majoriteten avstyrkt dessa motionsförslag har jag avstått från att reservera mig med avseende på motiven för avstyrkan.

Herr talman! Låt mig börja med att uttrycka min förvåning över den brist på logik som har präglat de borgerliga motionerna och reservationerna och de anföranden som hållits här.

Som en direkt kommentar till vad som sagts av föregående talare, nämligen att det är fel att nu lägga fram ett program när det finns en Nr 45 utredning, vill jag framhålla att jag anser att det tvärtom är nödvändigt. Man Tisdagen den kommer säkert att bli tvungen att lägga fram fler förslag för att snabbt 13 december 1983 komma till rätta med olika brister som finns på bostadsmarknaden och inte avvakta olika utredningar — ett realiserande av deras förslag kan ju ligga flera — Ej bostadsförbättår framåt i tiden. Jag menar alltså att det är nödvändigt att vidta vissa temporära åtgärder för att snabbt kunna ta itu med olika brister. Det anförs här att det är fel att gå in med statliga subventioner, räntebidrag och lån till underhåll, men jag anser att det tvärtom är nödvändigt att gå in med sådana insatser — bl.a. för att kunna begränsa de alltför höga boendekostnaderna. Programmet för bostadsbeståndets förbättring är i huvudsak bra. Det är en nödvändig reform, men programmet måste, som vpk tidigare i olika sammanhang föreslagit, utvidgas till att omfatta även offentliga byggnader. En ganska bred enighet råder om att det uttalade syftet att bekämpa arbetslösheten bäst tillgodoses genom en sådan utökning som bl.a. även LO och TCO kräver då det gäller ökade insatser.

Byggandets centrala roll och betydelse för sysselsättningen har många gånger påvisats. 600 000 människor är direkt eller indirekt beroende av byggandet. Det är ungefär 15 96 av arbetskraften. 15 90 av industriproduktionen går till byggandet. Byggandet utgör 15 96 av exporten och 15 96 av vår bruttonationalprodukt. För att hålla sysselsättningen inom byggnadssektorn uppe och öka den, måste vi öka produktionen och snabbt gå utanför ramen för föreslaget bostadsförbättringsprogram. Kommunernas byggande måste öka och på olika sätt stimuleras, framför allt på underhållssidan. Trots det allvarliga ekonomiska läge som råder måste staten gå in med nya subventioner och nya stimulanspaket. Sådana satsningar är nödvändiga och försvarbara ur både ekonomisk synpunkt och sysselsättningssynpunkt på några års sikt. Bostadssociala skäl gör också att staten måste fortsätta att satsa på och styra bostadsbyggandet. Sysselsättningseffekterna på byggverksamheten och byggmaterialsindustrin motiverar en satsning på olika byggobjekt. Beräkningar finns som visar att en miljard kronor, satsade på nybyggnad av flerbostadshus, sysselsätter 4 460 personer inom byggnadsverksamheten och 1 360 inom byggmaterialsindustrin. Trots att betydande framsteg har gjorts under senare år då det gäller bostadsförsörjningen kvarstår det stora brister. Produktionskostnaderna har ökat mycket kraftigt, och det har inneburit ökade svårigheter för många hushåll att klara bostadskostnaderna — svårigheter som blivit större på grund 15 av en försämring av reallöneutvecklingen. Bostadsfinansieringssystemet har inte klarat att utjämna kostnaderna mellan olika boende eller på något avgörande sätt bidragit till att minska orättvisorna mellan olika boendeoch upplåtelseformer. Det förslag till åtgärder som nu läggs fram i regeringens program för bostadsbeståndets förbättring kommer inte att innebära lägre boendekostnader. Det är mycket osäkert om de föreslagna åtgärderna leder till den ökning av arbetstillfällen eller får de besparingseffekter som anges. Därför är det viktigt att utvidga programmet till att omfatta även offentliga byggnader, att ta itu med eftersatt underhåll och eftersläpningar då det gäller samhällsservicen, olika bostadskomplement och följdinvesteringar. Av den anledningen är det viktigt att en tidigareläggning av arbeten kan ske då det gäller underhåll och nybyggnader av olika kommunala, landstingsoch statliga objekt. Herr talman! Borttagandet av de retroaktiva räntebidragen, snålheten med pengar till förbättringar av boendemiljön och inrättande av s.k. konsolideringsfonder som villkor för allmännyttans räntebidrag är enligt vår mening dåliga förslag. Förslagen är dåliga även då det gäller ökat boendeinflytande och hyresgästernas rättigheter i anslutning till bostadsförbättringsprogrammet. Det gäller exempelvis den ekonomiska redovisningen och avsaknaden av nödvändiga förändringsförslag beträffande bl.a. bostadssaneringsoch förköpslagen. Vpk menar t.ex. att de bestämmelser som finns i hyresförhandlingslagen om hyresvärdens primära förhandlingsskyldighet bör omfatta även underhålls-, förbättringsoch ombyggnadsarbeten som påverkar hyresgästernas boendemiljö och gemensamma boendeförhållanden. Med en sådan förhandlingsskyldighet skulle hyresvärden vara tvungen att informera, samråda och söka träffa överenskommelse, innan åtgärder fick vidtas. Sådana förändringar skulle verksamt bidra till utvecklingen av boendeinflytandet. Även om vpk delar uppfattningen att man måste ägna stor uppmärksamhet åt det befintliga bostadsbeståndet och söka förbättra detta, liksom man måste ägna mera uppmärksamhet åt fördelning och förvaltning, får nyproduktionen inte eftersättas. Alltjämt har vi en mycket sned fördelning av boendestandarden. Många människor bor fortfarande trångt och omodernt, och skillnaderna känns särskilt svåra när man ser hur bra bostadsstandard många andra skaffat sig. Den grupp som har det största behovet av stora utrymmen, flerbarnsfamiljerna, har inte kunnat tillgodose sina behov i samma omfattning som andra grupper. Många som bor i flerbostadshus är alltjämt trångbodda, och bl.a. därför behövs en betydande nyproduktion. En spekulation i framtida prisökningar har förekommit på marknaden för hyreshus och i viss utsträckning på marknaden för egnahem och bostadsrätter. Det har skett en omfattande förmögenhetsöverföring till tidigare ägare av fastigheter och bostadsrätter. Staten och kommunerna har bidragit genom att betala en större eller mindre del av marknadsräntans inflationskompenserande del. Det har skett via räntebidrag och avdragsrätt för räntor. Avdragseffekten har främst gynnat personer med höga marginalskatter. Genom reala prisökningar för egnahem och bostadsrätter har förmögenhetsbildningen ytterligare ökat för dessa ägare. Förslagen från regeringen om statlig lånefinansiering av och räntebidrag till underhåll av bostadsfastigheter, liksom samordningen av finansieringen av nybyggnad, ombyggnad och periodiskt underhåll, är förbättringar som kan innebära ett steg på vägen mot minskad förmögenhetsöverföring och större rättvisa. Det är nödvändigt att koppla den omfattande byggnadsverksamheten till en finansieringspolitik som kan hålla boendekostnaderna nere: Frågan om finansieringen, bl.a. borttagandet av de retroaktiva räntebidragen, återkommer vi till i bostadsutskottets betänkande 12. Regeringen har föreslagit att de allmännyttiga bostadsföretagens rätt till räntebidrag skall vara beroende av att företaget vid sidan av grundkapitalet inrättar en särskild konsolideringsfond av storleksordningen minst 2 90 av det fastighetskapital företaget förvaltar. Det är enligt vpk:s mening mycket olyckligt med ett sådant villkor, då det i sig innebär betydande hyreshöjningar i många företag och därigenom motverkar de positiva effekterna av räntebidraget. Hyreshöjningarna påverkar i sin tur bruksvärdesnivån som höjs. Privata fastighetsägare kan då genom jämförelse tillgodoräkna sig sådana höjningar, utan att de fått motsvarande kostnadsökningar. Den planering områdesvis som bostadsförbättringsprogrammet förutsätter måste ske i samråd med de boende och deras organisationer. Regeringsförslaget i den delen är otillräckligt, då man inskränker sig till att tala om att hyresgästerna bör lämnas ekonomisk information om underhållssituationen. Vpk anser att det är mycket viktigt att boendeinflytandet utvidgas och fördjupas och görs obligatoriskt i de fall räntebidrag utgår. Här borde samma modell kunna tillämpas som då det gäller boendemiljöbidragsgivningen, dvs. samverkan mellan hyresgäster och fastighetsägare i fråga om gemensamt diskuterade planer och förslag vid underhåll och omoch tillbyggnader som ett villkor för att erhålla räntebidrag. Herr talman! Programmet ställer krav på kommunerna som de kommer att få svårt att leva upp till. Kommunerna behöver bättre genomförandemedel. Som tidigare påpekats behövs bl.a. vissa förändringar i gällande lagstiftning. Bostadssaneringslagen bör exempelvis utvidgas, så att den även kan gälla moderna hus där det behövs åtgärder. Förköpslagen måste också utvecklas, så att den omfattar sådana hus. I samband med andra förslag beträffande ombyggnadsbestämmelser som har aviserats till våren 1984 borde av vpk föreslagna förändringar också läggas fram. Sådana förslag skulle underlätta för kommunerna att genomföra bostadsförbättringsprogrammet och skulle ge hyresgästerna mera att säga till om. Herr talman! Jag har i detta inlägg inte kommenterat vpk-motionerna och reservationerna beträffande konstnärlig utsmyckning, bidragen till hissinstallation och reglerna för boendemiljöbidrag. Inga Lantz kommer i sitt inlägg att uppehålla sig vid detta. Förslagen i bostadsförbättringsprogrammet är i många stycken mycket oklara, och de ger utrymme för många funderingar om vad regeringen egentligen vill eller avser. Det gäller bl.a. planeringsoch förnyelseåtgärder och standardkrav i samband med ombyggnader. Vidare gäller det föreslagna åtgärder för att begränsa prisökningar inom bostadsbyggandet och åtgärder för att avhjälpa byggfel och byggskador, fuktoch mögelskador på hus som är både äldre och yngre än 30 år. Det aviserade förslaget om fastighetsskatt är i den tappning som nu har redovisats enligt vår mening dåligt och orättvist mot flerfamiljsboendet. Vi hoppas att förslaget skall se annorlunda ut då det läggs fram. Det är ett villkor för att vpk skall kunna stödja det. Förslaget om ändrade skatteregler för reparationsavdrag m.m., som bl.a. innebär slopande av reparationsavdrag i vissa fall, är positivt liksom vissa åtgärder gällande kommunal beslutanderätt i fråga om statligt stöd för energibesparande åtgärder. Trots de många oklara delarna i propositionen är vi beredda att acceptera förslaget med de ändringar som vi föreslår i vpk-reservationerna. Vi gör det bl.a. mot bakgrund av att det är bråttom att komma i gång och att regeringen på flera punkter aviserat att man inom kort skall återkomma med olika förslag efter pågående arbeten med översyner och utredningar.

Herr talman! Först vill jag ta upp frågan om hur detta påverkar bostadskommitténs arbete. Jag kan bara konstatera att vårt program var att i maj månad lämna det första betänkandet om finansieringssystemet. Bostadsministern vet naturligtvis mycket väl att man har sagt sig att det är meningslöst att göra det. Eftersom riksdagen kommer att få ett förslag om fastighetsavgift måste vi invänta riksdagens ställningstagande i maj 1984, och det betyder att några synpunkter från kommitténs sida på finansieringssystemet kan komma tidigast i slutet av 1984. Majoriteten konstaterar helt enkelt —- vilket är en praktisk synpunkt — att lägger uppdragsgivaren fram förslag om andra åtgärder, så är det inte för att de bara skall verka i ett år och sedan ersättas av någonting annat, utan då skall de vara ett bestående inslag i socialdemokraternas bostadsfinansieringspolitik. På det sättet har arbetet inom bostadskommittén undan för undan förstörts. När det gäller planeringsomgången, som vi ställer oss kritiska till, hoppas jag att Hans Gustafsson har sett att vi från centerns sida tillstyrker den lagändring som föreslås. Vi menar att det är riktigt att man inte bara sysslar med ett bostadsbyggnadsprogram utan även har ett bostadsförsörjningsprogram. Vi tyckte det var angeläget att understryka vad Kommunförbundet sade i sin tidning Kommun Aktuellt när programmet presenterades: ”Den föreslagna planeringsverksamheten är alltför omfattande och kommer nog dessvärre att försena genomförandet. Kommunerna måste ges större frihet att själva planera och avgöra vad som behöver vara med i programmen. Detta inte minst därför att ombyggnad av bostäder ställer planerarna inför andra problem än nybyggnad. Större hänsyn måste tas till intressen och synpunkter hos de boende. Det gör att planeringen måste vara flexibel och anpassad till de lokala förhållandena.” Sedan säger man också: ”Regeringen hoppas att ROT-programmet skall kunna ges 15 000-20 000 nya jobb i byggverksamheten och byggmaterielindustrin. Varken byggbranschen eller de fackliga organisationerna tycks tro att effekterna blir så stora. Risken är påtaglig att de har rätt i sin bedömning. I varje fall om programmet, som det föreslagits, skall finanseras genom en begränsning av andra stödformer inom bostadssektorn.” Detta var alltså kommentaren till det första programmet, inte till propositionen, som ju delvis har tagit hänsyn till invändningarna. 21 Sedan jag hade konstaterat att man får en annan situation när det gäller småhusen, uppfattade jag att bostadsministern sade ungefär som så, att räntestöd ändå skulle utgå. Men det har då jag inte kunnat läsa ut av propositionen, och inte heller av bostadsverkets försök till uttolkning av bestämmelserna. För underhåll och reparationer i energibesparande syfte finns ju energibidraget kvar för småhusen, men däremot inte något allmänt räntestöd för de lån man tar upp för att finansiera en underhållsåtgärd. Det är en helt annan sak om man håller sig till ombyggnad.

Herr talman! Bostadsministern kommenterade en del av det som jag sade i mitt inledningsanförande. När det gäller fastighetsägarnas ansvar är det helt klart att det måste åvila fastighetsägarna att svara för det reparationsarbete och det underhåll som krävs på fastigheten. Men det förslag som nu läggs fram av bostadsministern betyder att kommunerna skall inventera behoven, planera och initiera ett ombyggnadsprogram. Det står klart och tydligt i propositionen. Jag läste direkt ur den i mitt inledningsanförande. Här tar alltså kommun och stat över fastighetsägaransvaret. Stat och kommun kan naturligtvis också i en viss situation sätta sig över fastighetsägaren, om man bestämmer ett område där denna genomgång av alla fastigheter skall utföras. Vilka möjligheter att stå emot har då de enskilda fastighetsägarna — eller hyresgästerna — om de inte vill ha denna ombyggnation? Hans Gustafsson säger att den valfrihet som vi moderater förespråkar inte är en valfrihet för alla. Det gör han trots att jag läste ur vår reservation, där vi klart och tydligt har sagt att stat och kommun har ett ansvar för att ”även hushåll med låg inkomst eller stor försörjningsbörda” får möjlighet till en god bostad. Det är alltså hur klart som helst uttryckt i vår reservation. Ändå tvivlar Hans Gustafsson på vår ärliga vilja på denna punkt. En ökad marknadsstyrning vill Hans Gustafsson sätta sig emot så länge han orkar. Dess värre kommer vi då att även i framtiden få dras med alla de problem som vi i dag har. Det är ett bidragstänkande och ett lånetänkande som genomsyrar hela propositionen och bostadsministerns anförande. Hela tiden bygger man på ett krångligt system och gör det till slut fullständigt ogenomträngligt för dem som skall hantera det. Ett bra exempel på detta är det som jag pekade på tidigare, nämligen att de som inte ens upptar lån skall få räntebidrag. Det är en följd av det bidragstänkande och subventionstänkande som vi är inne i och som vi måste bryta. Vi måste i stort tänka om för att komma till rätta med problemen på bostadsmarknaden.

Herr talman! Ja, statsrådet, man avlövar bostadskommittén i snabb takt genom att departementet lägger fram förslag som tillsammans med andra har diskuterats i bostadskommittén men inte vunnit enighet. Dagens förslag är ett sådant exempel. Vad skall man då använda bostadskommittén till? Skall den finnas kvar som ett alibi inför valrörelsen? Visst säger vi, med rätta, att det finns en ombyggnadsoch reparationsverksamhet på gång. Vi anser däremot inte att de förslag som här har lagts fram är acceptabla från bostadspolitisk eller samhällsekonomisk utgångspunkt. Det är därför som vi har reserverat oss. Vad vi behöver är en förnyelse av våra städer. Under folkpartiets tid i regeringen blev begreppet stadsförnyelse en realitet i svensk bostadspolitik. Bostadspolitiken, som av tradition betraktats som krånglig och tråkig med sina normer, låneregler m.m., fick plötsligt en ny dimension. Människor tyckte att det var bra att vi på allvar tog itu med dåliga bostäder, dåliga boendemiljöer och andra problem i våra städer. I begreppet stadsförnyelse ligger mycket mer än ombyggnadsnormer och ombyggnadsfinansiering. Det är att förnya en stad eller en stadsdel. Det är någonting helt annat än att öka kommunens maktmedel i form av ännu starkare planeringsinstrument. Jag tror att människor vill ha ett eget ansvar för sin boendemiljö. Det är en ny sorts frihet där människornas förmåga och intresse kanaliseras in i ett arbete som är viktigt också ur samhällets synvinkel. Det är den totala bristen på intresse för att se frågan på detta sätt som gör att vi tycker att dagens förslag är oacceptabelt. Det är därför från de boendes synpunkt att beklaga att bostadsministern med jag vet inte om det var triumf i rösten sade att de gamla tankarna är helt borta ur bostadsdepartementet.

Herr talman! Bostadsministern sade att han tyckte det var konstigt att vi kunnat åstadkomma så många reservationer. Men det beror naturligtvis på att propositionen är upplagd så, att den berör en mängd olika detaljer. Den viktigaste reservationen är den som presenteras inledningsvis, där vi från centerns sida skisserar hur vi tycker att reformeringen av bostadspolitiken skall genomföras, när man nu skall gå över från att ha nybyggnad och ombyggnad som de viktigaste områdena till att ha underhåll, reparationer och ombyggnad som det dominerande i framtiden. Vi pekar på nödvändigheten av att i större utsträckning engagera människor även i fråga om ägandet och sparandet inom bostadssektorn. I sin första replik gjorde bostadsministern en felaktig tolkning av vad jag sade vara utmärkande för ROT-programmet. Flera av de åtgärder som man måste genomföra för att hålla fastigheterna i gott skick skall nu föras in i det system som bostadsorganisationen skall hantera, och det gäller då antingen lån eller räntestöd. Det är detta vi tycker är felaktigt. Kravet på oss som enskilda fastighetsägare eller som hyresgäster måste vara att vi själva skall försöka svara för underhållet av fastigheterna. Därför konstaterade jag inledningsvis att programmet egentligen innehåller en förhoppning från regeringens sida om att fastighetsägarna skall nappa på förslaget om räntestöd. Men regeringen går inte särskilt långt i det avseendet, eftersom det samtidigt sägs att fastighetsägarna måste försöka skaffa sig de här pengarna på den oprioriterade lånemarknaden. Dessutom överförs också den viktiga del som energisparandet utgör till denna marknad. Enligt vår mening handlar det inte om så genomgripande saker som regeringen vill göra gällande.

Herr talman! När bostadsministern försöker recensera den moderata bostadspolitiken måste jag göra invändningar. Han ginar tvärsigenom den och lämnar en hel del åt människor att gissa. Vi har sagt att ett ökat ägande av bostäderna ger människorna möjligheter att påverka boendekostnaderna på ett helt annat sätt än om de enbart hyr sin bostad. Att så är fallet är belagt i en mängd undersökningar. Men detta är någonting som bostadsministern motsätter sig. Vi menar, att när kostnaderna har blivit så höga att en trerumslägenhet på hundra kvadratmeter, som bostadsministern påpekade, kostar 84 000 kr., har ingen svensk i praktiken råd att hyra den bostaden — det är vi överens om. Man måste alltså betala 84 000 kr. efter skatt bara för bostaden, och man måste då ha en inkomst på ungefär en halv miljon för att ha råd att bo i en sådan bostad. Dess bättre har vi redan producerat den större delen av bostadsbeståndet, som är mycket billigare. I det beståndet bör människorna enligt vår mening få möjlighet att köpa sin bostad, i bostadsrättsform eller som ägarlägenhet, och på det sättet påverka boendekostnaderna och få ned dem till en rimlig nivå. Det är lätt för bostadsministern att stå här och skryta med att vi har världens bästa bostadsstandard. Men vi har förmodligen också världens högsta bostadssubventioner, och måste låna utomlands för att klara dessa. Det kan vi inte fortsätta med, för då blir det så att våra barn om 15-20 år får betala de hyror som vi har i dag. Det kan inte vara rimligt, och har man ett ansvar för statens ekonomi i stort är det alltså oerhört viktigt att man pekar på möjligheter att göra besparingar i dag, inte någon gång i framtiden. Det är detta vi har försökt göra. Men på grund av att vi, tillsammans med de andra borgerliga partierna, under perioden 1976-1982 gjorde vissa upptrappningar för att litet snabbare så att säga ta igen statens utlånade pengar, får vi nu hugg på oss av bostadsministern. På denna punkt har emellertid Hans Gustafsson inte gjort någonting för att genomföra en förändring, tillbaka till de förhållanden som rådde före 1976, utan han har villigt tagit emot de pengar som i detta fall strömmar in i statskassan och som naturligtvis väl behövs. Så kom inte och skäll på oss för denna åtgärd.

Herr talman! Vad som är historia om hur man tillsatt ordförande osv. är en sak. Men regeringsskiftet efter valet medförde i alla fall att stadsförnyelsekommittén entledigades. Kommittén fick inte slutföra sitt viktiga arbete. Det är klart att man kan bedriva stadsförnyelse på annat sätt än inom en kommitté. Men vad jag har sett under den tid då vi haft ett socialdemokratiskt statsråd i bostadsdepartementet är att man inte lägger någon vikt vid dessa frågor över huvud taget. Jag konstaterar, när jag studerar proposition efter proposition, att begreppet inte finns med, och i direktiven till bostadskommittén finns det inte heller med. Det är just en inriktning på ansvarstagande från de boende som jag tror leder till en bättre stadsförnyelse än en ökad planering och reglering, på det sätt som regeringen förordar i de här förslagen.

Herr talman! Efter de förövningar som nu ägt rum i kammaren med anledning av bostadsutskottets betänkande 11 är det hög tid att ge utskottets syn på bostadsförsörjningsprogrammet. De mera övergripande och principiella frågorna är avklarade genom bostadsministerns medverkan. Oppositionens reservationer är också redan presenterade. Regeringen har i bostadsutskottet majoritet för sitt förslag, även om utskottsbetänkandet bjuder på enstaka avvikelser. Det är viktigt för utskottsmajoriteten att betona förslagets sociala utformning och inriktning. Det ligger en inbyggd trovärdighet i att de sociala målen garanteras. Det varken får eller skall råda någon tvekan på den punkten. Med bostadsförsörjningsprogrammet överflyttas kapacitet från en stadig minskning av nyproduktionen till det befintliga bostadsbeståndet av äldre årgångar. Däri ligger en medveten planering av betydelse för sysselsättningen inom hela byggbranschen. Programmet skall också skapa ökad tillgänglighet och inrymma energibesparande åtgärder. De väldiga resurser som sätts in för att förverkliga tioårsprogrammet kommer i det långa perspektivet att bli lönsamma. Uppfattningarna i utskottet av bostadsförbättringsprogrammets betydelse är, som vi nyss har hört, inte entydiga. Reservationerna bjuder på de mest varierande motiveringar, allt från rena yrkanden om avslag på propositionen till ett utbud av skiftande särmeningar. När det gäller omfattningen och inriktningen av ett bostadsförsörjningsprogram har jag redan klargjort att utskottsmajoriteten tillstyrker regeringens förslag. Det har inte varit svårt att fatta ett sådant beslut. Åtgärderna innehåller åtskilligt av traditionell socialdemokratisk politik och leder till en ökad sysselsättning på ett område där arbetskraften kan tas i anspråk för en nyttig samhällsinsats. I motsats till Rolf Dahlberg anser jag att användandet av ledig arbetskapacitet på bristområden inte innebär en kostnadsbelastning, utan är en klok samhällsinvestering. I reservation 4 har Kerstin Ekman från folkpartiet åstadkommit en produkt som har smak av välsorterad diversebutik. Först får vi veta hur ombyggnadssektorn har expanderat kraftigt under Birgit Friggebos överinseende. I stycket efter får den allt häpnare läsaren besked om att någon sysselsättningsökning inte kan åstadkommas med det nu aktuella bostadsförsörjningsprogrammet, eftersom den redan har intecknats och förverkligats. I varje stycke som Kerstin Ekman bjuder ut i sin reservation är det någonting nytt som har ett slags inbyggd bromsverkan i förhållande till regeringens förslag. Det verkar som Kerstin Ekman spontant har mist lusten att bekämpa arbetslösheten. Hon är tydligen inställd på att leva med en stor arbetslöshet. Det hela är mycket märkligt. Inte blir det bättre när krönikan — så kan man med rätta beteckna reservationen — avrundas med ett förslag att inte göra någonting nu. Receptet är att i stället sätta sig ned och vänta, och då lämpligen vänta på bostadskommitténs förslag och det därpå följande remissförfarandet. Kerstin Ekman och folkpartiet har gott om tid. Vad skall Kerstin Ekman Nr 45 säga till den lediga ”kapaciteten” på bostadsmarknaden? Hur skall hon Tisdagen den förklara, för det kan ju inte sakligt försvaras, att hon erbjuder de arbetslösa — 13 december 1983 väntan i stället för arbete, arbetslöshetsunderstöd eller socialt bidrag i stället för egna inkomster? För att riktigt markera sin ovilja att nu göra något positivt har Kerstin Ekman anslutit sig till reservation 21 från moderaterna. Enligt den reservationen skall förslaget om bidrag till vissa tillgänglighetsska | pande åtgärder avslås. Vi är nog en hel del här i kammaren som undrar. Frågan är om inte det också finns goda folkpartister som tar sig för pannan med tanke på den statistroll som Kerstin Ekman och övriga folkpartister anser sig böra spela i bostadspolitiken. I reservation 2 framträder utskottets moderater och pläderar dels för moderaternas partimotion, dels för sin reservation. Ett bostadsförbättringsprogram av socialdemokratisk modell vill man förstås inte ha, däremot ett program med utrymme för marknadskrafter och prisbildning. Eftersom ett | bostadssocialt program med den inriktning som finns i bostadsförbättrings I programmet inte kan förenas med större utrymme för marknadskrafterna, måste moderaternas krav med skärpa avvisas. Marknadskrafterna har många förlorare och få vinnare. Tänk om moderaterna skulle, som lämplig omväxling till sina ständiga krav på marknadskrafter i stället för en socialt inriktad bostadspolitik, ge oss några konkreta exempel på den fröjd och lycka som spirar då marknadskrafterna otyglat får husera på bostadsmarknaden! Rolf Dahlberg kan säkert själv välja ut de mest presentabla bitarna av en sådan bostadspolitik, som omväxling till svepande ordval och i förväg inlärda slogan. Centern har två reservationer som jag nämner i samma sammanhang. I reservation 1 föreslås en reformering av bostadspolitiken, grundad på ett antal punkter som förtecknats i reservationen. Där finns ett krav som nyligen diskuterats i kammaren efter en fråga från just Kjell Mattsson. Jag tänker då på förslaget om förtida inlösen av bostadslån. Där finns också krav exempelvis beträffande bostadslåneärenden, där riksdagen i våras klart uttalade sig för en fortsatt handläggning av bostadslåneärendena i länsbostadsnämnderna. Där finns vidare krav i frågor som beräknas återkomma i budgetpropositionen. Vad som nu behöver förklaras är uttalandet om bostadsoch äganderättsform. Det skall väl inte tolkas så, att centern har börjat snubbla när det gäller | grundinställningen mot ägarlägenheter? I centerns reservation 3 instämmer utskottets centerpartister i att det är viktigt att olika åtgärder vidtas för att vårda det befintliga bostadsbeståndet. Centern biträder dock inte regeringens och utskottsmajoritetens förslag om | det sätt som detta skall genomföras på utan pläderar för en egen motion. Det är bra att alternativen konkretiseras, men just i denna fråga är det enbart centerpartisterna i utskottet som ansluter sig till vad som förespeglas i deras I motion. Jag har, herr talman, medvetet tagit denna tid i anspråk eftersom de nu diskuterade reservationerna är tyngdpunkten i hela motförslaget. Det är 29 viktigt att vi noga klargör skillnaden mellan våra ställningstaganden. Jag skall nu ta upp reservation 5 av vpk och därefter också ytterligare några reservationer som från vpk:s sida fogats till utskottsbetänkandet. Vpk vill utvidga bostadsförbättringsprogrammet till att omfatta också kommunala och statliga objekt vid sidan av bostadsbeståndet. I viss mån har riksdagen redan fattat beslut som omfattar tidigareläggande av vissa statliga byggnader i sysselsättningsskapande syfte. Som bekant betonas i propositionen mycket noga den roll som en ordentlig planering har för förnyelsefrågorna. Jag vill inte utesluta att det framöver kan bli aktuellt att utvidga programmet till nya områden, även om jag hoppas att 1984 och 1985 skall erbjuda en klart bättre fungerande arbetsmarknad än nu. Men det bostadsförbättringsprogram som nu föreslås är en tillräcklig bit för kommunerna att ta tag i, och klokheten bjuder att en vidgning av programmet får anstå. I reservation 8 vill vpk ha en viss översyn av bostadssaneringslagen. Här vill jag peka på — vilket Tore Claeson själv nämnt i sin reservation — att bostadsministern våren 1984 kommer att föreslå ändringar i byggnadslagstiftningen som skall träda i kraft den 1 januari 1985. Att nu göra det föreslagna uttalandet är därför inte särskilt angeläget. Vpk förordar också i reservation 10 ett obligatorium för boendeinflytande när räntebidrag utgår. Det är i och för sig ett underkännande av de nära kontakter som finns mellan hyresgäster och hyresvärd som är en given förutsättning för ett gott förhållande. Den ekonomiska informationsplikt som förespråkas i propositionen står utskottets majoritet helt bakom. Vpk har också föreslagit att det skall anvisas 65-70 milj.kr. till konstnärlig utsmyckning. På den punkten hänvisar utskottet till att det är fråga om en summa pengar som inte finns och som inte heller vpk kan bjuda på. Dessutom vill jag för egen del säga att jag tror att det är klokare att bygga ut det som redan finns i fråga om konstnärlig utsmyckning. Dessa medel utnyttjas i alltför liten utsträckning. Jag tror att det är angeläget att riksdagen uppmärksammar den besvärliga arbetssituationen för flertalet konstnärer. Vpk har också tagit upp en fråga av utomordentligt stort intresse — vpk har nämligen gått emot regeringens förslag om en konsolideringsfond. Avsikten är att fonden vid utgången av år 1986 bör uppgå till minst 2 20 av det fastighetskapital som företaget förvaltar. Jag tycker att det är mycket lätt att instämma i regeringens argument för sådana fonder med det elementära kravet på soliditet och ekonomisk handlingsfrihet, som också bör omfatta de allmännyttiga bostadsföretagen. Den omständigheten att det finns bostadsföretag som har dålig ekonomi och svaga underhållsfonder får ju inte utan vidare tas till intäkt för att detta skall fortsätta i all oändlighet. Det ställer ju också hyresgästerna i dessa bostadsföretag i en klart sämre dager. Rätten till räntebidrag för underhåll har därför kopplats till införandet av en konsolideringsfond. I reservationen åberopade vpk att vpk ”har sällskap med” de borgerliga motionerna, men det verkar ju inte som om vpk skulle ha sällskap med de borgerliga motionärerna — vad det nu kan bero på. Herr talman! Sedan bostadsministern har svarat för inledningen har jag sett som min uppgift att klargöra hur utskottsmajoriteten har löst sin uppgift när det gäller propositionen och motionerna. Det är bara ytterligare ett par frågor som behöver klarläggas. I reservation 21 har moderaterna och folkpartiet lyckats med konststycket att gå emot förslaget om bidrag till vissa tillgänglighetsskapande åtgärder. Det gäller installation av hissar i främst trevåningshus. Staten föreslås bidra med 30 20 av kostnaderna, förutsatt att kommunerna bidrar med 20 96. Därmed stryker regeringen kraftigt under att det nu är hög tid att ge främst trevåningshusen en mot nutida krav svarande funktion. Det är inte bara till fördel för dem som har handikapp utan också i vid mening av stor betydelse för andra samhällsfunktioner, exempelvis samhällsservice i bostadsområdena. Att moderaterna inte ställer upp när det gäller uppgifter av detta slag kan man ta med jämnmod, men vad är det som får Kerstin Ekman och folkpartiet att ta ett så illa valt steg att hon går i armkrok med Rolf Dahlberg i en fråga som har så utomordentligt stor betydelse för ett funktionsdugligare samhälle? Slutligen, utskottet har på några punkter kommit med förslag som inte överensstämmer med regeringsförslaget. Det gäller exempelvis frågan om miljöbidragen, där vi anser att de nuvarande stödåtgärderna är bra och att de sysselsättningsskapande åtgärder som regeringen efterlyser mycket väl kan rymmas inom det nuvarande systemet. Utskottet anser också att det bör gå att kombinera bostadslån för ombyggnad med det föreslagna stödet för underhåll. Jag vill understryka vad utskottet anför på s. 19 i betänkandet om möjligheterna att kombinera bostadslån för ombyggnad med det i propositionen föreslagna stödet till underhåll, reparationer och energisparande. Utskottet gör den bedömningen att de båda finansieringsformerna bör kunna kombineras och att därvid skall kunna bibehållas den ordning beträffande belåning av underhåll som gäller f. n.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

Herr talman! Oskar Lindkvist berörde två reservationer från centern. Vad gäller reservation 3 har vi redan diskuterat den del som avser kommunernas planeringsuppgift. Den går jag därför inte vidare in på. Det är viktigt att understryka beträffande den reservationen att vi anför att både ombyggnadsoch reparationsarbeten måste ske varsamt. Det talas också om det i propositionen. Det skall ske varsamt genom att man tar vara på det som är värdefullt och upplevs såsom en tillgång i det bestånd vi redan har, och varsamt också på det sättet att man tar hänsyn till de synpunkter som de som bor i bostäderna har. Dagens lånesystem har många gånger stimulerat till onödigt omfattande ombyggnader. Vi vill särskilt varna för att även det nya programmet skulle kunna få den effekten. När det gäller reservation 1 nämnde Oskar Lindkvist ett par av de saker vi där tar upp. Han konstaterar att centerpartiet redan haft framgång med de yrkandena. Det var bra att han nämnde det. Jag tror att det finns flera saker i den reservationen som vi undan för undan kommer att kunna nå framgång med därför att socialdemokraterna också kommer att inse att förslagen är bra. Sedan förstår jag inte hur Oskar Lindkvist i den reservationen kan läsa in något om ägarlägenheter. Reservationen är en plädering för att bostadsrätten skall ha en större marknad, och det borde inte finnas något motstånd mot det från socialdemokraterna. Får jag sedan säga att vi ansluter oss till propositionens förslag när det gäller tilläggslånen för grundförstärkning och en del andra åtgärder. Vi tycker att det är vettigt — och det har diskuterats många gånger tidigare i riksdagen — att en sådan finansieringsmöjlighet finns, så att man kan tillvarata fastigheter med svåra skador som det ändå finns ett starkt behov av att kunna behålla. Det vi har vänt oss emot är att man kan ha använt tilläggslånen för att ändra lägenhetsindelningen. Vi har också anslutit oss till de förslag som lagts fram för att förbättra tillgängligheten, t.ex. genom hissar. Vi tycker att den delen av förslaget är så viktig att den bör genomföras, oavsett vad vi tycker om räntestödet i förslaget i övrigt. Låt mig, herr talman, avsluta med att yrka bifall till reservationerna 1,3, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 24 och 25, där centern finns med.

Herr talman! Den uppläggning av debatten som vi nu får kommer att kräva mycket tid i kammaren. Jag skall inskränka mig till enbart den här replikomgången, eftersom vi tar upp samma frågor som tidigare har diskuterats med bostadsministern. Oskar Lindkvist ställde en direkt fråga, som jag med nöje skall besvara. Han sade: Ge exempel på den fröjd och lycka som spirar på den del av bostadsmarknaden där marknadskrafterna får verka. Ja, Oskar Lindkvist, jag kan ge mängder av exempel på egnahemsägare och bostadsrättsägare i lägenheter och radhus runt om i landet som känner en oerhörd fröjd och lycka och trygghet i att äga. Det kan alltså inte Oskar Lindkvist förstå, men det är ett faktum att det är på det viset. Dessutom ligger det mycket annat av värde i att äga sin bostad. Det ger ett betydligt större inflytande över bostadens utformning, man får inflytande när det gäller vården och den lagliga tillsynen på ett helt annat sätt än om man enbart hyr sin bostad. Detta har vi från moderat sida upprepade gånger framfört i motioner och i diskussioner med Oskar Lindkvist. Men det verkar som om han har svårt att förstå detta. Ordet ”marknadskrafter” är tydligen för Oskar Lindkvist ett fult ord, som inte går att förena med den lycka som vi här har beskrivit. Får jag avslutningsvis säga att bostadsministern i sitt senaste inlägg gjorde en mycket bra beskrivning av de olika ägarformerna på bostadsmarknaden. Det visar att man kanske trots allt inte är helt överens på den socialdemokra Nr 45 tiska sidan i motståndet mot de här upplåtelseformerna. Tisdagen den
Herr talman! Jag vill här ta upp Oskar Lindkvists engagerade kritik av vår — Fy; bostadsförbättreservation. Vi tycker att man bör påpeka att den sysselsättningseffekt som redovisas inte alls har den omfattning som socialdemokraterna gör gällande. Man har i sina beräkningar tagit med sådant som är en effekt av arbete som redan påbörjats under den förra regeringen. Det är viktigt att människor får arbete, men det är inte möjligt att bifalla ett förslag, Oskar Lindkvist, som är dåligt både i bostadssocialt och ekonomiskt hänseende. Det är omöjligt att godkänna ett program som för oss djupare in i planering och reglering och som kräver ytterligare subventioner. Vi anser att utgångspunkten skall vara de boendes önskemål om hur ett förnyelsearbete bör planeras och genomföras. Stadsförnyelsekommittén har förut diskuterats, och den var en bra bit på väg mot att finna lösningar, trots vad bostadsministern tidigare anförde. Att bostadskommitténs arbete bör samordnas härmed även när det gäller ombyggnadsarbetena är väl inte så svårt att acceptera. Oskar Lindkvist säger att det tar lång tid, men tanken var ju att vi skulle vara färdiga våren 1984. Jag undrar hur det skulle uppfattas bland människor som sysslar med planering om riksdagen nu beslutar om ett program och bostadskommittén sedan skulle komma fram till andra ställningstaganden. Att något sådant skulle kunna inträffa finns tydligen inte med i Oskar Lindkvists föreställningsvärld. Om det inte vore möjligt att komma fram till ett annat ställningstagande, skulle emellertid bostadskommitténs arbete verkligen kunna ifrågasättas.
Herr talman! Först till frågan om utvidgning av bostadsförbättringsprogrammet. Vpk befinner sig här faktiskt i gott sällskap, tillsammans med Landsorganisationen, TCO och många kommuner, som har gjort liknande framställningar. Jag tror inte att det är särskilt klokt, som Oskar Lindkvist påstår, att en utvidgning av det här programmet skall anstå. Jag tror att klokheten i stället bjuder att vi så snart som möjligt skall se till att utvidga programmet och ge det en sådan omfattning att man också tar med det som i det här sammanhanget sammantaget kallas offentliga byggnader. Sedan till frågan om en översyn av lagstiftningen, som vi har föreslagit. Vi anser att det är nödvändigt med förändringar. Det gäller exempelvis hyresförhandlingslagen, bostadssaneringsoch förköpslagen. Detta är ett led i att utvidga boendeinflytandet, ett led i att ge hyresgästerna större möjligheter att direkt, och med stöd av lagstiftningen, kunna påverka sitt boende och sin boendesituation. Det är likadant när det gäller villkoren för räntebidragen. När vi tar upp 33 frågan om att man skall förena medgivande av räntebidrag med ett villkor om boendeinflytande, samråd och medverkan från hyresgästerna, är det i syfte att snabbare kunna bygga ut boendedemokratin och öka boendeinflytandet. Slutligen vill jag kommentera det som Oskar Lindkvist sade beträffande våra reservationer om konsolideringsfonderna. Borgarna får själva svara på frågan varför de har hoppat av förslaget i sina motioner om avslag på den punkten. Det är inte min uppgift att svara på den frågan. Vi har gått emot att man ställer dessa konsolideringsfonder som villkor för att erhålla räntebidrag med utgångspunkt i den kännedom som vi har om förhållandena i många bostadsföretag. Det här skulle direkt innebära att man försvårade möjligheterna för dessa bostadsföretag att över huvud taget utnyttja dessa möjligheter. Detta i sin tur återverkar på hyresgästerna.

Herr talman! Just den omständigheten att vpk och Tore Claeson har kännedom om problemen på bostadsmarknaden borde vara ett tillräckligt skäl för att säga ja till konsolideringsfonderna. Det kan inte vara riktigt att vissa allmännyttiga bostadsföretag inte skall ha en underhållsfond, som betyder att de kan arbeta seriöst. Därför är det mycket viktigt att detta kan genomföras. Det är alldeles riktigt att vpk inte skall svara för de borgerliga. Men jag kan inte undanhålla kammaren, att när vi diskuterade den här frågan i bostadsutskottet, inträffade en sanningens minut. Moderaterna hade yrkat avslag på propositionen, och centern och folkpartiet som hade avslagsyrkanden tillsammans med vpk hade en majoritet emot konsolideringsfonderna. Nu löste vi denna pinsamma situation. Förlägenheten ersattes så småningom av att man övergav sina skrivna förslag. Men jag tycker inte att vpk skall arbeta intensivt för att gå emot konsolideringsfonderna, för på sikt kommer de att ha en utomordentligt stor betydelse för de allmännyttiga bostadsföretagen. Kerstin Ekman sade att sysselsättningen inte får den omfattning som regeringen tror. Det är möjligt att sysselsättningen i början inte får den omfattning som man räknat med i propositionen — det är tänkbart, det kan ta tid att komma i gång. Men just därför är det mycket viktigt att man kommer i gång. Just därför att det kan ta sin tid finns det ingen orsak att sätta sig ner och vänta på bostadskommittén och på remissförfarandet och på en onödig tidsutdräkt, utan just den omständigheten är ett motiv för att man skall godta det förslag som föreligger. Jag tror att detta under hand kommer att innebära att man får i gång en sysselsättning som kommer att ligga på en mycket högre nivå.

Det är en produkt av socialdemokratisk politik. Att Rolf Dahlberg nu i riksdagens kammare försöker kamma hem det här för moderaternas räkning är alltför grovt för att lyckas. Jag vill också säga, att när bostadsministern talade om ägarlägenheter, talade han just om underskottsavdragen. Det var det bidrag han menade att samhället hade gett och ingenting annat när det gäller ägarlägenheter.

Herr talman! Konsolideringsfonderna än en gång.

Det betyder direkta hyreshöjningar årligen på minst 5 kr. per kvadratmeter lägenhetsyta och år, som då skall läggas till de andra hyreshöjningarna som regelbundet återkommer. Det betyder också att det slår hårdast mot de bostadsföretag och de kommuner som redan har de största problemen med outhyrda lägenheter och dåliga bostadsmiljöer, kommuner med mycket hög skatt, bostadsföretag som har en mycket dålig ekonomi. Det kan i sin förlängning innebära att man genom den här ovillkorliga kopplingen utesluter möjligheten för många av de sämst ställda bostadsföretagens hyresgäster att erhålla nödvändiga förbättringar i sitt boende. Därför är den här kopplingen mycket allvarlig, och jag tycker att man borde — vi har bemödat oss om det — ha försökt åstadkomma en uppmjukning så att det inte hade ställts som ett absolut villkor för erhållande av räntebidrag. Det här slår så snett och det drabbar dem, såväl kommuner som bostadsföretag och hyresgäster, som ligger sämst till. De får på det här viset ytterligare svårigheter. Det borde ha varit möjligt att göra en uppmjukning så att man tagit hänsyn till dessa företag och deras hyresgäster.
Herr talman! Jag vill gärna medge att det under en övergångstid kan bli en kostnadsökning för dem som bor i dessa fastigheter. Men det är inget försvar för att säga nej till en konsolideringsfond, för den möjlighet som annars finns för dem som bor i dessa fastigheter är ju att ge sig ut på marknaden och låna dyra pengar. Att låna dyra pengar för underhåll betyder i sin tur ännu mer ökade kostnader än dem Tore Claeson befarar som en följd av regeringens förslag. Jag vill gärna säga också, herr talman, att av de remissinstanser som yttrat sig har Kommunförbundet, Byggnadsarbetareförbundet och SABO, som ju ändå kan det här området, samtliga tillstyrkt regeringens förslag.

Herr talman! Jag skall kort kommentera några punkter i betänkandet. Tore Claeson har redan sagt det mesta. I propositionen om bostadsförbättringsprogrammet tar man inte upp frågan om den konstnärliga utsmyckningen av de äldre bostäder som skall byggas om och rustas upp. Det tycker vi är en brist i förslaget. Enligt vpk:s mening måste en förnyelse av gamla bostadsområden också innefatta en konstnärlig utsmyckning av samma omfattning som i de nyare bostadshusen. Vpk föreslår därför att man tillför en regel i bostadsförbättringsprogrammet som betyder att minst 1 20 av kostnaderna inom programmet skall gå till konstnärlig utsmyckning. Uppskattningsvis skulle detta kosta 65-70 milj.kr. varje år, och den summan måste alltså avsättas när den tiden kommer. Genom detta skulle också uppemot 300 årsarbeten kunna tillskapas för konstnärer inom ramen för bostadsförbättringsprogrammet. Som också Oskar Lindkvist sade är det här en viktig aspekt att ta hänsyn till. Utskottets majoritet tycker annorlunda än vpk och hänvisar till de rådande möjligheterna till lån och boendemiljöbidrag. Men vpk tycker att denna fråga bör finnas med inom själva bostadsförbättringsprogrammet. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 16. Det är viktigt att hiss installeras i flervåningshus. Hans Gustafsson sade att 1 miljon lägenheter saknar god tillgänglighet. Det betyder att sådan saknas i en tredjedel av alla flerfamiljshus. 70 20 av flerbostadshusen med tre våningar saknar hiss. Det är därför mycket viktigt att hissar installeras. Inte minst mot bakgrund av den diskussion om de äldres möjligheter att bo kvar i en invand hemmiljö är det viktigt att tillgängligheten säkras, och det kan ske bl.a. genom installation av hiss. Vpk tycker att hela bidraget skall betalas av staten efter en kommunal bedömning. Vi menar också att det bör utgå med 50 96 av den godkända kostnaden, och det innebär en uppjustering i förhållande till propositionsförslaget. Jag vill också påtala att de 100 milj.kr. som nu anslås till hissinstallationer långt ifrån kommer att räcka. Man beräknar att det kostar en halv miljon att installera en hiss, och det betyder att bara 200 hissar skulle kunna installeras inom ramen för det anslag som nu är beräknat för varje enskilt år. Eftersom förmodligen 100 000 hissar behöver installeras, kommer dessa installationer att ta mycket lång tid, om man inte i fortsättningen räknar upp det här bidraget. Det förvånar mig att Hans Gustafsson sade att kommunerna egentligen skulle betala hela kostnaden för hissinstallationer. Eftersom jag förmodar att Hans Gustafsson vet vilka kommuner och bostadsområden som skulle kunna drabbas negativt av detta, är det ett förvånansvärt uttalande av bostadsministern. Utskottets majoritet avstyrker vpk-motionens krav utan någon annan motivering än att man godkänner regeringens förslag. Folkpartiet och moderaterna tycker att hissinstallationerna över huvud taget inte skall vara med i programmet. Med detta yrkar jag bifall till reservation 22. I vpk-motionen föreslår vi att ramen för miljöbidragen skall vidgas i stället för att, som regeringen föreslår, en projektreserv byggs upp. Utskottet delar här uppfattningen i vpk-motionen och gör också ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionen. Till detta har jag inget annat att tillägga än att det var ett klokt ställningstagande av utskottet. Själva anslaget tog riksdagen ju ställning till under förra veckan. Jag skulle bara vilja skicka med ett råd till regeringen — den är inte längre representerad här i kammaren, men jag hoppas att man kommer att studera protokollet — med anledning av vidgningen av boendemiljöramen. Jag förutsätter att regeringen återkommer i budgetpropositionen med förslag till hur en vidgning av ramen skall ske. Jag hoppas att regeringen då använder den modell som sedan flera år tillbaka tillämpats för stöd till allmänna samlingslokaler. Den modellen lär ha fungerat alldeles utmärkt.
Herr talman! När det gäller Inga Lantz förmodanden kan hon nog leva vidare i förvissningen om att de är bra riktpunkter för regeringens fortsatta arbete i denna fråga. När det gäller konstnärlig utsmyckning vill jag påpeka att det finns ett gammalt riksdagsbeslut om anslag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden, och det kan nu också användas i samband med ombyggnadsverksamhet. Detta anslag har utnyttjats till ungefär en dryg tiondel. Enligt vad jag har erfarit ämnar man nu sätta i gång en informationskampanj för att aktivera konstnärer i samband med ombyggnadsverksamheten. Dessutom vet jag att det pågår förberedelser för att ytterligare förstärka möjligheterna att genomföra konstnärlig utsmyckning i bostadsområdena, så på den punkten behöver riksdagen inte fatta några särskilda beslut. Slutligen menar Inga Lantz att staten till kommunerna skall betala 50 90 i bidrag till hissinstallationer i trevåningshus. Bostadsministern talade om detta. Kommunerna har anvaret för bostadsförsörjningen i detta land. Bostadsministern påpekade att det är en mycket viktig kommunal angelägenhet att göra husen funktionsdugliga för dem som bor där, för handikappade, för folk som besöker fastigheterna, för hemsamariter som besöker sjuka i lägenheterna osv. Jag tycker att man med regeringens förslag, att göra en fördelning så att staten bidrar med 30 76 och kommunerna med 20 96, får en rimlig och bra fördelning, just med hänsyn till att det inte finns någon som bättre än kommunerna kan göra en bedömning av vilka fastigheter som skall förses med hissar. När kommunerna har gjort denna bedömning är det också rimligt att de svarar för en liten del av det bidrag som har föreslagits i propositionen.
Herr talman! När det först gäller den konstnärliga utsmyckningen, framgår det inte av utskottets skrivning att det finns så mycket pengar kvar av detta tidigare bidrag som det är möjligt att utnyttja. Därför har vi reserverat oss. Jag kan egentligen inte förstå varför man inte skulle kunna ha med också den konstnärliga utsmyckningen i förbättringsprogrammet. Det är litet av en principfråga. Det är riktigt att det är kommunerna som har ansvaret för bostadsbyggandet i vårt land. Men med tanke på hur många kommuner har det nu tror jag att det blir svårt för dem att få pengarna att räcka till sådana viktiga saker som bl.a. hissinstallationer. Man vältrar över ytterligare kostnader på kommunerna — det har vi gjort i många sammanhang. Vi har vältrat över många kostnader, t.ex. genom socialtjänstlagen och barnomsorgen. Men i samma utsträckning som man vältrar över ett ansvar måste man också ge kommunerna en rimlig chans att ekonomiskt klara av sådana här åligganden. Detta kommer förstås att drabba de kommuner och de bostadsområden som har det sämst ställt, om inte kommunerna får ett rejält ekonomiskt tillskott. Därför har vi föreslagit att staten skall stå för hela detta bidrag för att ge kommunerna en chans att genomföra hissinstallationer.
Kammaren övergår nu till att debattera bostadsutskottets betänkande 8 om garanti och försäkring som villkor för bostadslån till vissa nybyggda småhus m.m.

Herr talman! Bakgrunden till denna proposition är en motion som Bertil Danielsson och jag väckte i januari 1982. Vi tog där upp de problem som finns på småhusmarknaden, med fel och brister som man kan konstatera inträffar i nybyggda småhus. Eftersom detta med att köpa ett småhus kanske är den största investering som någon gör i livet, menade vi att det var viktigt att få ett försäkringssystem som ger vederbörande garanterat skydd mot oförutsedda skador. Till vår glädje anslöt sig övriga partier, och därmed riksdagen, till denna motion och beställde en proposition från regeringen. Vårt krav var att riksdagen skulle besluta att utvidgad garanti och försäkring av det slag som exempelvis ingår i Småhus 80 skall utgöra förutsättningen för statligt bostadslån för småhus som upplåts med äganderätt eller bostadsrätt. Nu har vi således en proposition. Det borde då vara så att vi moderater skulle vara mycket nöjda och glada, eftersom vi har fått som vi har önskat. Men det finns en viktig invändning mot propositionen. Det gäller inte att vi har fått ett system med försäkring — det är det kravet vi har drivit från moderatsidan. Vad vi är negativa till är att regeringen har genomdrivit ett avtal som innebär ett förstatligande av AB Bostadsgaranti. Det innebär att vi får ett system där dessa försäkringar tillhandahålls via AB Bostadsgaranti för hela marknaden, och det är naturligtvis inte bra. Vi menar att det skall vara konkurrens, och det här är en marknad som lämpar sig utmärkt väl för det: Eftersom detta system kommer att omfatta alla statligt producerade Nr 45 småhus, blir det en intressant försäkringsform för många. Mot den bakgrun Tisdagen den den finns det ingen anledning att införa ett system där man, genom att staten — 13 december 1983 övertar ägaransvaret till hälften i AB Bostadsgaranti, auktoriserar ett företag som kommer att bli det totalt dominerande på marknaden — det kommer inte z Garanti och föratt finnas några andra som blir intresserade. Är det för bra för den enskilde? säkring som villkor Det kan verkligen diskuteras. för bostadslån till Är det inte så, att eftersom det blir endast ett företag, finns bara detta vissa nybyggda system att tillgå. Det innebär att den enskilde inte har några valmöjligheter, utan han är helt och hållet utlämnad till just detta företag. All erfarenhet visar att det är utomordentligt värdefullt för den enskilde konsumenten att han, om han inte är nöjd med en produkt från ett företag, kan vända sig till ett annat. Det är därför som det är så värdefullt att vi har olika banker i Sverige. Är man inte nöjd med behandlingen i en bank, kan man vända sig till en annan.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

Herr talman! Folkpartiet hälsar med tillfredsställelse att frågan om garanti och försäkringar nu funnit sin lösning. Vi framhåller dock i en motion att det är väsentligt att det i praktiken inte bara blir AB Bostadsgaranti som ensamt avgör vilka som kan komma i fråga. Jag yrkar bifall till den folkpartireservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. När det gäller reservationerna skall jag starta med en liten kommentar till folkpartiets reservation. Det är väl en av de mest överflödiga reservationer som man har sett på länge. Om det skall bli så som folkpartiet vill, att det i praktiken inte skall vara ett enda företag som är verksamt på detta försäkringsområde, hänger ju helt och hållet på om försäkringsbolagen är intresserade. De har fullständiga möjligheter att gå in på denna marknad, precis som folkpartiet har skrivit i sin motion. Därför är motionens syfte tillgodosett, och ett bifall till reservationen ändrar ingenting. Moderaterna har en annan uppläggning på så sätt att de vill att riksdagen endast skall utforma de villkor som skall gälla och se till att göra det möjligt att låta dessa kostnader ingå i låneunderlaget. Man kan naturligtvis tänka sig att lösa denna fråga på olika sätt. Det ena sättet är den metod som regeringen har valt, nämligen att förhandla med ägarna av nuvarande AB Bostadsgaranti och gå med som hälftenägare i det företaget. En annan metod hade varit att — eftersom detta är en litet ovanlig försäkringsverksamhet, välja ett renodlat statligt engagemang som konkur 39 Nr 45 rent till AB Bostadsgaranti. Ytterligare en form är att försäkringsbolagen Tisdagen den engagerar sig på detta försäkringsområde. Men man har alltså valt att komma 13 december 1983 ÖVerens om att till hälften köpa in sig i AB Bostadsgaranti. Med utgångspunkt i att vi har haft diskussioner under många år om på vilket sätt man skall åstadkomma ett skydd för småhusköparen tycker vi att Garanti och för : : : E H det som nu föreslås från regeringens sida är en vettig åtgärd. Vi tycker inte att säkring som villkor : s2 Ba för bostadslån till det är något allvarligt förstatligande, som Knut Billing uttryckte det, utan att det är ett samarbete mellan de företag som startade AB Bostadsgaranti och staten. Det är fritt fram för byggföretagen att försäkra sig i andra försäkringsbolag än i AB Bostadsgaranti. Därför finner jag inte heller något skäl för att man skall stanna för den inskränkning i förslaget som man föreslår från moderaternas sida, utan jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Kjell Mattsson säger att det fanns två alternativ. Antingen kunde man välja det alternativ som föreslås i propositionen, dvs. att staten går in som hälftenägare i AB Bostadsgaranti, eller också kunde man välja alternativet ett helt statligt bolag. Jag är litet förvånad att Kjell Mattsson, som är en förespråkare för de fria marknadskrafterna, inte har kommit på tanken att detta var någonting som enskilda företag fick konkurrera om och att man alltså varken skulle ha ett statligt eller ett halvstatligt företag. Det förvånar mig som sagt att Kjell Mattsson inte kunde tänka sig det. Kjell Mattsson säger att det är fritt fram för andra företag att gå in. Ja, men genom denna konstruktion, där staten är hälftenägare i AB Bostadsgaranti, som tidigare ägdes av alla företag som var medlemmar i Byggnadsentreprenörföreningen, har man fått ett företag, där således samtliga medlemmar i Byggnadsentreprenörföreningen och staten är delägare. Det blir ett totalt marknadsdominerande företag. Det kommer att bli ytterligt svårt för andra att gå in och konkurrera i en sådan situation. Vi vet alltid vad det innebär, om man ger ett företag en mycket stark ställning på marknaden. Dem som det kan gå ut över, Kjell Mattsson, är faktiskt de enskilda boende, de småhusägare som vi är ute efter att skydda. Därför, Kjell Mattsson, borde det ha varit naturligt att hitta ett neutralt system som verkligen tog hand om dem som vi vill skydda, nämligen småhusköparna. Vi borde hitta ett system där deras intressen beaktades. Det är inte entreprenörernas och inte statens intressen som är det viktiga, utan det viktiga är att skydda dem som köper småhus.
Herr talman! Att AB Bostadsgaranti kommer att ha en dominerande ställning på marknaden är det ingen som förnekar. Det beror på att man redan tidigare organiserade sig och gjorde dessa åtaganden. Detta förändras inte, såvitt jag förstår, av att man får ett ändrat ägande av AB Bostadsgaran ti. Marknaden finns ju kvar, om någon tycker att det är intressant att gå in och konkurrera. Man hade tre varianter — Knut Billing utelämnade den ena. 2. Man hade kompletterat företaget med ett statligt institut. 3. De försäkringsbolag som finns på marknaden hade gått in och försökt få någon att försäkra sig hos dem. Det sista alternativet är fullt möjligt även i fortsättningen. Vi tycker att den form som man nu valt är en vettig övergångsform.

Herr talman! Upprustningen i världen fortsätter, trots bilaterala och multilaterala förhandlingar om nedrustning och förtroendeskapande åtgärder. Trots att det redan finns en ”overkilling capacity” i världen, fortsätter supermakterna i något slags blind automatik sin upprustning. Till vilken nytta? De kan ju inte mer än förgöra mänskligheten en gång. Ibland undrar man om de politiska ledarna för supermakterna fullständigt tappat kontrollen över rustningsutvecklingen. Eller är det huvudena de tappat? När president Reagan talar om att befria världen från kärnvapenkrig genom partikelstrålvapen och laservapen och om hur han ser detta som en framtidsvision, då har han tappat fotfästet i verkligheten. Människor kan visserligen åstadkomma dessa avancerade vapen, men det är en teknologi som inte kan testas förrän fientliga robotar redan är avfyrade. Det är en fruktansvärd och osäker teknologi. Och dessutom: En helt ny tidsskala skulle införas, där tiden mellan anfall och verkan reduceras från minuter till bråkdelar av en sekund. Ten värld med dessa vapen behövs inga politiker, för några politiska beslut hinner aldrig fattas. Det blir ett militärernas maktövertagande. Det är denna framtidsvision Reagan vill förverkliga — och redan har börjat förverkliga. I USA är de militära rymdutgifterna bland de snabbast ökande militärutgifterna. För budgetåret 1983 ökade den amerikanska rymdbudgeten med 20 20 jämfört med budgeten föregående år. Historien har visat att det USA kan åstadkomma i form av avancerade vapensystem kan också Sovjetunionen åstadkomma, och vice versa. Den ena supermaktens försprång äts snart upp av den andra supermakten. Sovjetunionen har redan ett aktivt forskningsprogram. SIPRI säger att man kan förmoda att den sida som först utvecklar en fungerande rymdlaser, speciellt med de defensiva egenskaperna, kan tro sig ha ett övertag och därigenom lockas till ett förstaslag, innan den andra sidan hunnit utveckla effektiva motåtgärder eller ett liknande vapensystem. Andropov ser vi inte så ofta i TV och vi vet mindre om hans och Sovjetunionens planer. Men det finns skäl att misstro båda supermakterna. Sovjet har flagranta brott bakom sig — Afghanistan, Polen, ubåtskränkningarna mot vårt eget land. Detsamma gäller USA — deras invasion av Grenada, deras agerande i Centraloch Sydamerika. Supermakternas fortsatta upprustning är också ett brott mot mänskligheten, ett brott som kan leda till utplåning av vår civilisation. I Europa växer upprördheten över utplaceringen av medeldistansvapnen, både de sovjetiska SS-20 och NATO:s Pershing II och kryssningsrobotar. Fredsrörelsen har kämpat för att förhindra NATO:s utplacering, och motståndet har vuxit i Europa. Personligen hade jag ingen tilltro till INF-förhandlingarna i Genéve mellan USA och Sovjetunionen. Jag tyckte inte att någondera supermakten visade någon verklig vilja till överenskommelse. Det var intressant att ta del av protokollet nyligen från Bundestag i Västtyskland om NATO:s dubbelbeslut. Socialdemokraterna i Västtyskland har nu ändrat uppfattning i frågan om utplaceringen. Det är bra men alldeles för sent. De tyska socialdemokraterna får bära ett stort ansvar för att NATO beslutet 1979 kom till. Det var de som genom Helmut Schmidt 1977 tog initiativet till NATO-upprustningen som ledde till 1979 års dubbelbeslut. USA ansåg att medeldistansrobotarna inte var strategiskt nödvändiga. Hur hade det sett ut i dag om inte socialdemokraterna hade tagit detta ödesdigra steg? Hade vi sluppit medeldistansvapnen och en ytterligare upprustning i Europa? Vi får aldrig något svar på den frågan. I dag vet vi att frågan om medeldistansvapnen har blivit en prestigefråga för NATO. Det är inte militära skäl som motiverar utplaceringen, det är en bedömning som delas av många. Det är de politiska skälen som är avgörande. Medeldistansrobotarna är farliga på mer än ett sätt. De fungerar inte helt tillfredsställande. Amerikanska flygvapnet har sagt att av 103 provflygningar har 23 misslyckats. Det är en hög procent. I samma takt som motståndet växer i Europa mot utplaceringen blir riskerna alltmer uppenbara för växande inrikespolitiska motsättningar i flera av NATO-länderna. En utplacering av vapnen strider med stor sannolikhet mot folkviljan i NATO-länderna. Det är också intressant att konstatera att de som har fört förhandlingar i Genéve är USA och Sovjetunionen, medan utplaceringarna i själva verket gäller andra länder. Var finns den nationella suveräniteten? Det föreligger inte heller någon nationell kontroll över kärnvapenförsvaret, utan beslutsfattandet och kontrollen ligger hos USA. Frankrike går däremot sin egen väg i Europa under socialistregeringen. Socialisterna där stöder NATO:s utplacering av medeldistansrobotar och satsar på franska kärnvapen som neutronbomben. Socialismen står i dag tyvärr inte för något entydigt uppträdande när det gäller kampen mot kärnvapnen. En fråga som har varit aktuell i förhandlingarna gäller Frankrikes och Storbritanniens missiler. Sovjetunionen vill räkna in dem i NATO-arsenalen, men NATO vägrar. För en objektiv bedömare står det klart att eftersom de franska och engelska missilerna är riktade mot mål i Sovjetunionen bör de medräknas. Sverige har inte officiellt sagt sin mening i frågan. I fråga om vad som nu händer med de avbrutna förhandlingarna mellan USA och Sovjet kan man bara spekulera. Avbrott har också skett i START-förhandlingarna, dvs. förhandlingarna om strategiska kärnvapen. Vad Sovjet förutskickade har alltså inträffat. Detta visar med all tydlighet hur starka motsättningarna är mellan USA och Sovjet. Sovjet har en stor skuld i detta genom sitt agerande, liksom USA har det. Hela den amerikanska utrikespolitiken i dag är ju styrd av president Reagans konfrontationsteorier när det gäller öst och väst. Förmodligen och förhoppningsvis kommer förhandlingar att tas upp på nytt framöver — eventuellt blir förhandlingarna om de strategiska kärnvapnen och förhandlingarna om euromissilerna sammanslagna. Men vi får säkert anledning att här i kammaren återkomma till frågan om situationen i Europa. Det som nu pågår i Europa är nämligen ett politiskt spel om Västeuropa, där USA uppträder mycket oskickligt och mycket opsykologiskt. Vid ESK i Madrid fattades beslut om en konferens om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa. Den första fasen, som tar sikte på de förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärderna, startar i Stockholm den 17 januari. Det är glädjande att Stockholm och Sverige får det stora förtroendet att anordna den s.k. Stockholmskonferensen. Låt mig ta upp en fråga som rör den yttre ramen för denna konferens. Sverige har, dess värre, redan lyckats åstadkomma irritation bland deltagarländerna på grund av de höga lokalkostnaderna. Byggnadsstyrelsen har förhandlat med Stockholms kommun och verkligen misslyckats. Konferensen får betala 31 milj.kr. per år i lokalhyra. Det är mer än riksdagen på sin tid betalade, och ändå disponerar konferensen inte hotellbyggnaden. I Madrid betalade man 9 miljoner per år, och i den summan ingick service med värdar, värdinnor och tolktekniker, vilket inte är fallet i Stockholm. Stockholms kommun har ställt upp och hjälpt till med bostäder, och det är bra. Men att kommunen på detta sätt skall sko sig på en internationell konferens är orimligt. Stockholms kommun kommer att få alla ekonomiska fördelar av att ha konferensen här. Nya förhandlingar måste ovillkorligen till. Annars kan vi säkerligen räkna med att Stockholm och Sverige är ”spolade” för framtiden som internationella konferensvärdar. Schweiz har erbjudit sig att kostnadsfritt ställa lokaler till förfogande. I förra veckan inträffade den allvarliga händelsen, att de tio EG-länderna i en not till UD begärde en utredning beträffande kostnaderna. Detta är oerhört besvärande för Sverige, och frågan måste lösas. Sverige har ett stort ansvar när det gäller att medverka till och underlätta strävandena till avspänning. Sverige har också ett stort ansvar för att konferensen får en sådan inriktning att den kan utgöra underlag för en senare nedrustningsfas. Det innebär att stor vikt måste läggas vid frågor om styrkereduktioner och minskade militärutgifter i Europa. Sverige måste medverka till att förhandlingarna kommer att omfatta både kärnvapen och kemiska vapen. Stora förhoppningar knyts till Stockholmskonferensen om en dialog mellan USA:s och Sovjets utrikesministrar i samband med öppnandet av konferensen den 17 januari. Sverige har här ett stort ansvar när det gäller att skapa möjligheter till en sådan dialog. Men då vill det till att utrikesledningen skärper sig. Nu får det bli slut på de kaotiska förhållandena på UD och allt trassel. De berörda måste ta sitt ansvar. Kanske kan det gå bättre när man får en parlamentarisk delegation till stöd och hjälp. Jag ingår i delegationen och är för min del beredd att göra vad jag kan för att medverka till aktiva insatser för att försöka uppnå resultat på olika områden. I det spänningsläge som råder i världen känns det ändå bra att vi har lyckats få så pass mycket av samskrivning i vårt betänkande som vi har fått. I och för sig är moderaternas ställningstagande svårtolkat. Moderaterna har i ett särskilt yttrande sagt att de inte delar regeringens bedömning vare sig när det gäller kärnvapenfrysning eller icke-förstaanvändning, non-first use, av kärnvapen. Med den formuleringen borde man enligt min uppfattning ha avgivit en reservation, och frågan är om det särskilda yttrandet är till för att visa att moderaterna trots allt försöker att rätta in sig i leden och nå samstämmighet med de andra partierna. I så fall är ju det positivt. Jag skall gärna tillstå att moderaternas motion har ingett mig stor oro. Deras tal om friheten som fredens förutsättning har jag funnit orimlig. Vid centerkvinnornas 50-årsjubileum i Vänersborg i våras gick jag till angrepp mot denna moderaternas uppfattning, som i praktiken innebar att först sedan det skapats frihet i Östeuropa var det meningsfullt att arbeta för varaktig fred i Europa. Det var en hel del moderater som skrev och grälade på mig — men jag fick då undervisa flera av dem om moderaternas motion och programskrift. Även Carl Bildt skrev till mig — men jag ansåg inte att jag behövde undervisa honom. Han har ju själv skrivit under motionen och bör veta vad där står. Jag skall inte gå in i någon polemik här, utan bara konstatera att moderaterna nu i betänkandet gör en helomvändning och frångår sin uppfattning. Det står i den gemensamma skrivningen i betänkandet följande: ”Ett undanröjande av de ideologiska motsättningarna i Europa får emellertid inte vara en förutsättning för nedrustningsansträngningarna. Det är tvärtom nödvändigt att trots de spänningar som de ideologiska motsättningarna leder till verka för nedrustning.” Det är bra, tycker jag. Sedan är vi då också alla överens om att, som det står: ”Arbetet för frihet från förtryck och orättvisor i alla länder är också ett arbete som ökar förutsättningarna för en varaktig fred.” Moderaterna har ändrat uppfattning också när det gäller frågan om frysning av kärnvapenarsenalerna. När Thorbjörn Fälldin förde fram förslaget om frysning vid FN:s nedrustningskonferens 1982 anmälde moderaterna ingen avvikande uppfattning vid genomgången av talet. Det kan tyda på en viss instabilitet, trots allt, i moderaternas agerande i nedrustningsfrågor. Kvinnorna i Sverige fullföljer den svenska kvinnotraditionen när det gäller arbete för fred och nedrustning. Redan på 1920-talet talade Elin Wägner om nödvändigheten av att mänskligheten gör slut på kriget innan kriget gör slut på mänskligheten. Och i dag, när vi dessutom har kärnvapen och ständigt experimenterar fram nya avancerade vapen, äger dessa ord större giltighet än någonsin. Centerkvinnorna i Sverige fullföljer också den svenska kvinnotraditionen. Vi har bl.a. tagit initiativ till att bilda Centerrörelsens fredsråd. I förra veckan hade fredsrådet konferens här i Stockholm, och när det gäller vår situation i Norden vill jag citera vad vår partiledare Thorbjörn Fälldin sade på konferensen: ”Det går inte att bortse ifrån att Sverige har blivit mer och mer indraget i det globala spänningsfältet. Orsaken till detta ligger i vårt strategiska läge, spänningen mellan stormakterna och nya fyndigheter av olja och gas i Nordsjön. Det är i det sammanhanget man skall se förslaget om en kärnvapenfri zon i norra Europa. Lugnet och stabiliteten i Norden är inte en gång för alla givna tillgångar. Vi vet att de ständigt måste försvaras och främjas genom en klok och framsynt politik. Det är viktigt att vi fortlöpande följer och söker förebygga en utveckling som skulle kunna hota den mångåriga stabiliteten. Vi måste värna vår säkerhet. Vår politik måste samtidigt inrymma en strävan att söka överbrygga klyftor och hindra konflikter som kan beröra vår del av världen. Det grundläggande syftet med en kärnvapenfri zon i Norden är att förbättra de nordiska staternas säkerhet. Vi vill minska kärnvapenhotet mot det nordiska området. Vi har ett klart intresse av att kärnvapen inte finns i havsområdena i vår närhet. Ett zonarrangemang i Norden måste därför också innefatta förpliktelser rörande kärnvapenfrihet i Östersjön liksom i de nordiska ländernas närområde.” Arbetet måste gå vidare för den kärnvapenfria zonen i Norden. De alternativa nobelpristagarna Amory och Lovins talade också på den konferens som centerns fredsråd hade. De sade bl.a.: ”Kärnvapen är inte problemet, snarare symtomet. Problemet är krig, och bakom kriget mänskliga aggressioner, orättvisor, makt utan mening, patriarkat och kulturimperialism. Om vi inte klart och tydligt ger oss på dessa problem kommer kärnvapennedrustning bara att ge oss litet tid innan vi hittar på något annat sätt att döda varandra. Vi behöver miljoner människors aktivitet och handling.” Fredsrörelsen är och förblir det största hoppet för framtiden, och här, menar jag, får ingen undandra sig sitt ansvar. Fler och fler yrkesgrupper går in i kampen mot kärnvapnen, och en av de senaste yrkeskategorierna är Bönder mot kärnvapen. Detta är positivt. Utifrån vår uppfattning i centern om sambandet mellan civil kärnkraft och kärnvapen har vi från centern i utskottsbetänkandet reserverat oss på två punkter. Pär Granstedt kommer att ta upp dessa reservationer, dvs. frågan om kärnvapenspridning och utförsel av utbränt kärnbränsle. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 4 och i övrigt till utskottets hemställan.